Herr talman! Lena Ek har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit och vilka åtgärder jag kommer att vidta för att försvaret ska sluta använda brandskum som innehåller giftiga kemikalier. Regeringen och Försvarsmakten har en hög ambitionsnivå när det gäller att minimera miljöeffekterna av Försvarsmaktens verksamhet. Enligt förordningen med instruktion för Försvarsmakten ska myndigheten bidra till att det generationsmål för miljöarbetet och de nationella miljökvalitetsmålen som riksdagen fastställt nås. För att åstadkomma detta har Försvarsmakten bland annat antagit en egen miljöpolicy och egna miljömål. Försvarsmaktens miljöfarliga verksamhet prövas vidare enligt miljöbalkens bestämmelser. Regeringen och Försvarsmakten tar frågan om de högfluorerande ämnenas miljöeffekter på stort allvar. Sedan ett antal år tillbaka sker därför Försvarsmaktens övningar av brand och släckningsinsatser i princip uteslutande med vatten. Försvarsmakten har dock hittills inte kunnat finna ett alternativ med samma förmåga till snabb och effektiv släckning som skum med högfluorerande ämnen. Vid bränder i trånga utrymmen, till exempel i ett stridsflygplan där det även kan finnas skarp ammunition, krävs en mycket snabb och effektiv släckning. För att kunna genomföra skarpa räddningsinsatser, med syfte att rädda liv, lagerhåller därför Försvarsmakten fortsatt släckskum som innehåller högfluorerande ämnen. Försvarets materielverk håller på att genomföra en utredning för att hitta alternativ till det släckskum som nu lagerhålls. Först därefter kan Försvarsmakten fatta beslut om en eventuell ersättning av det nuvarande släckskummet.
Herr talman! Ärade ledamöter! Ärade åhörare! Denna interpellationsdebatt handlar om något oerhört allvarligt, nämligen en grupp ämnen som är bland de farligaste ämnen vi känner till. Anledningen till det är att dessa perfluorerade ämnen binder kol och fluoratomer så hårt att de har extremt lång nedbrytningstid eller inte bryts ned alls. De påverkar hormonsystemet - vissa ämnen i vissa fall väldigt mycket. De är giftiga för vattenlevande mekanismer, och de anses bidra till ett stort antal av våra största folkhälsosjukdomar. Detta är alltså ämnen som vi helst inte bör använda, och om vi använder dem måste användningen vara oerhört strikt. Ingenting får komma ut i naturen eller i närheten av människor. I Sverige upptäcktes ett av dessa ämnen, PFOS, perfluoroktansulfonat, utanför Göteborg vid Landvetters flygplats där man både tränar och använder brandskum väldigt mycket. Detta ledde till att det statliga bolaget Swedavia redan 2010 bytte ut dessa ämnen och bytte till ett brandskum som inte innehåller något perfluorerat ämne. Det ämne som man först upptäckte skadeverkningar av, PFOS, förbjöds 2011. Vi skriver nu 2015. Herr talman! I svensk miljöpolitik har vi två hörnstenar. Den ena är försiktighetsprincipen som är mycket viktig. Den syftar till att minska skadeverkningar på människor och på miljö. Jag skulle vilja höra hur försvarsministern ser på betydelsen av försiktighetsprincipen. Den andra hörnstenen i vår svenska miljölagstiftning är principen om att förorenaren betalar, Polluter Pays Principle, som är oerhört viktig. Den innebär att man ska ta ansvar för de föroreningar som man åsamkar. Genom att försvaret inte har sorterat ut dessa ämnen utan fortfarande använder dem anser jag att man bryter mot försiktighetsprincipen och riskerar att ådra staten mycket stora kostnader. Det finns uträkningar från bland annat New York University som visar hur många miljarder detta handlar om ur hälsoaspekt. Men vi kan bara tänka oss vad det kostar att sanera eller ersätta förorenat grundvatten. Det är enorma kostnader. Då är det kanske ändå inte det som är det allvarligaste, utan det allvarligaste är faktiskt effekten på människor som utsätts för långvarig exponering - människor i omgivningen och personal. Därför skulle jag vilja höra hur försvarsministern ser på försvaret och på principen om att förorenaren ska betala.
Herr talman! Självfallet har jag stor respekt för det som interpellanten tar upp här. Jag kan konstatera att Försvarsmakten arbetar med denna fråga. Man arbetar i princip uteslutande med vatten när man förbereder hur man ska hantera denna typ av situationer. Men när det gäller stridsflygplan krävs det en särskild förmåga. Om det händer någonting gäller det att snabbt åstadkomma en nedkylning. Det finns ett särskilt regelverk för militär luftfart. Enligt detta regelverk måste släckning och nedkylning påbörjas inom högst 90 sekunder efter att brandförloppet har startat. Inom 60 sekunder därefter ska evakuering och livräddande insatser kunna påbörjas. När Swedavia hanterar denna fråga har man alltså inte samma scenario som man har inom Försvarsmakten. För att redovisa detta fullt ut: Övning sker med vatten. Man använder vatten i så stor utsträckning som möjligt. Men man lagerhåller denna produkt om den typ av insatser som jag nyss redogjorde för skulle vara nödvändiga.Man övar cirka tio gånger per år med denna typ av brandskum för att upprätthålla kompetensen att hantera detta. Jag vill också påpeka att produkten är laglig. Liknande produkter används i civil räddningstjänst, även om Swedavia är ett väldigt intressant exempel. Nu är det också så att Försvarsmakten genomför ett utredningsarbete för att titta på hur man kan hitta alternativa släckmedel, och i det sammanhanget studerar man självklart Swedavias erfarenheter och ser om det i någon mening är överförbart i sammanhanget. Det finns dock, precis som jag sa tidigare, en skillnad i kravbilden beroende på att man hanterar stridsflyg.Sedan 2013 pågår ett omfattande utredningsarbete för att skapa en nationell lägesbild när det gäller platser där fluorbaserat släckmedel använts. Utredningsarbetet pågår i syfte att komma till rätta med eventuella problem i sammanhanget. Jag kan inte på något sätt säga att Försvarsmakten negligerar eller nonchalerar de här problemen.

Herr talman! Vi kan börja med att diskutera de säkerhetskrav som finns inom flyget. Flyget har ju - jag håller med om det - oerhört starka säkerhetskrav som ligger långt över vad vi har i andra verksamheter i samhället. Det beror dels på att flyget kan skada omgivningen väldigt mycket, dels på att man ofta transporterar stora mängder människor eller gods.Här tycker jag dock att vi ska utgå från perspektivet människan, och det innebär naturligtvis att kraven på flygplatser när det gäller säkerhet och brandhantering - allt detta - är bland de högsta kraven vi ser i samhället. De är ungefär likvärdiga med de krav försvarets flygverksamhet har. Swedavia har alltså i många år använt brandskum som inte är perfluorerat och inte har de här hälsoeffekterna, och man tycker att det fungerar bra. Ja, det finns viss skillnad, men de metoder man har fungerar och ger samma insatstider som dem som efterfrågas inom flygvapnet. Jag förstår därför inte varför försvaret i så många år har fortsatt att använda de här ämnena och inte redan sorterat ut dem. Det faktum att ett ämne inte är förbjudet, herr talman, innebär inte automatiskt att det sätt man använder det på är tillåtet. Det är det försiktighetsprincipen innebär: Vet man om de skadliga effekterna av ett ämne blir man ansvarig för de utsläpp man gör och den hantering man har, även om ämnet ännu inte har hunnit förbjudas. Försiktighetsprincipen handlar om effekten på människor och miljö.När det gäller perfluorerade ämnen inom PFAS-gruppen, vilket är det vi nu diskuterar, är det väl känt vilka skadliga effekter ämnena har på miljön. Det skadar i sin tur också människor. SLU har undersökt hur det ser ut bland mörtar i ett par vikar i Mälaren. I de två vikar man har undersökt - det var utan speciella utsläppskällor men med närhet till flygplatser - har man sett att 40 procent av mörtarna är dubbelkönade. Det är alltså ett oerhört allvarligt samhällsproblem, inte bara för miljön utan också för människor.Herr talman! Om försvaret inte byter ut de här ämnena, trots att man vet om effekterna och trots att försiktighetsprincipen och principen att förorenaren betalar gäller, innebär det att försvaret riskerar att dra på sig enorma kostnader och ett mycket stort ansvar för vad som händer med människor och miljö runt om försvarsanläggningar. Som försvarsvän - det kanske jag ska tillägga i den här diskussionen - tycker jag att pengarna kan användas bättre. Vi har de senaste dagarna haft en diskussion om finansieringen av försvaret, och även om vi inte ska fortsätta med den här vill jag påpeka att det ger enorma kostnader.

Herr talman! Jag kan konstatera att vi har varit i regeringsställning sedan i oktober. Den här verksamheten inom Försvarsmakten pågick även under de åtta år ni satt i regeringsställning. Frågan är vad ni gjorde i sammanhanget för att lösa detta i Försvarsmakten. Man kan alltså bolla tillbaka den biten, och även interpellanten hade en central möjlighet att agera i sammanhanget. Det är fel att säga att det inte är skillnad på Försvarsmaktens situation och det civila flygets situation. Stridsflygplan är någonting speciellt och kräver en speciell hantering. Det handlar om en pilot i en cockpit, och man behöver kyla ned väldigt snabbt för att kunna rädda personen i ett akut läge. Tyvärr har man alltså ännu inte kunnat hitta ett fullgott alternativ. Jag tycker inte att man på något sätt ska måla upp en bild av att Försvarsmakten inte jobbar seriöst med de här frågorna. De utredningar som genomförs är ingående. Provtagningar görs på de platser där detta har använts, och utomstående konsulter tittar på det och kan bedöma om det på något vis skulle kunna misstänkas att Försvarsmakten inte skulle vara relevant i sina bedömningar. Jag tycker alltså att man måste ha utgångspunkten att det som görs i Försvarsmakten när det gäller detta ändå är ett seriöst arbete. Min bild är att man är beredd att ta in alternativa släckmedel om man bara hittar fullgoda alternativ. Problemet är att man inte är framme än. Sedan övar man med vatten i så stor utsträckning som möjligt, och man övar med fluorfritt släckskum sedan ett antal år tillbaka. Man gör så mycket man kan i sammanhanget, men det handlar om den lilla avvägningen av vad som händer i ett skarpt läge och hur man kan rädda liv just då. Utifrån de speciella förhållanden stridsflyget omfattar har man inte tagit steget till att avveckla detta eftersom man bedömer att förmågan att klara ut en sådan situation då skulle försämras. Tyvärr är det alltså en avvägning mellan olika storheter. Jag har inga aktier i det här på något sätt och därmed ingen anledning att försvara en viss typ av brandskum eller att vi ska ha det här kvar till varje pris. Jag har i stället samma grundinställning som interpellanten, det vill säga att det är bra om vi kan komma ur detta. Samtidigt har jag respekt för den typ av bedömningar som Försvarsmakten tyvärr tvingas göra. Man sitter nämligen med en daglig verksamhet med den här typen av risk, där förmågan att kyla ned i ett givet läge kan vara avgörande för om man klarar pilotens liv eller inte. Det måste också värderas i sammanhanget.
Herr talman! I takt med att den här skandalen har utvecklats har den förra regeringen och jag gett i uppdrag till ansvariga myndigheter att titta på dels effekterna av den här gruppen ämnen, dels hur det ser ut i grundvattnet. Det handlar om att ge ett fullgott beslutsunderlag för att kunna vidta de åtgärder som behöver vidtas. Jag vet också att nuvarande miljöminister har gett ett uppdrag om att hitta gränsvärden. Det är allt gott och väl.När man har kunskapen på bordet och när fakta finns har man dock ett ansvar. Tyvärr bytte vi regering i precis det skedet, vilket innebär att det med kunskap och fakta på bordet är den nuvarande regeringens ansvar att ta det vidare och se vad man kan göra i det nuvarande läget. Det är ert ansvar, Peter Hultqvist. Man vet vad de perfluorerade ämnena ger för effekter, och man vet att de inte försvinner - har man släppt ut dem i naturen är de kvar. Utifrån de hälsoeffekter detta ger på människor och djur faller ansvaret enligt försiktighetsprincipen väldigt tungt. Det gör faktiskt också principen om att förorenaren betalar.Situationen med perfluorerade ämnen måste lösas. Det är en grupp av ämnen som vi inte ska använda, för skadorna är oåterkalleliga. Det gör situationen oerhört allvarlig.Jag uppskattar att försvarsministern säger att man tittar på detta. Vi har dock inte fått några besked om vilka volymer som fortfarande används eller hur Försvarsmakten tänker sanera där man redan har spritt ut eller försöka hitta ny teknik för att sanera.
Herr talman! Vad gäller ämnenas skadliga effekter har jag ingen anledning att argumentera mot interpellanten. För mig handlar inte debatten om det, utan vi kan säkert vara överens om analysen.Ni hanterade detta i åtta år, så det ligger ett ansvar hos er också. Ska jag spetsa till debatten kan jag undra varför ni inte löste det med Försvarsmakten då.Vi har givetvis ett ansvar att föra frågan vidare. Precis som när ni hade regeringsmakten föreligger nu när vi har regeringsmakten faktaförhållandet vad gäller hur man hanterar en skarp situation där man snabbt måste kyla ned ett havererat krigsflygplan. Här har man ännu inte hittat alternativa metoder som löser problemen på ett tillfredsställande sätt. Det finns en brist här, och vi måste givetvis hitta en lösning.Man övar tio gånger per år med detta brandskum. Den mesta övningsverksamheten sker med vatten eller skum som inte innehåller denna typ av ämnen. Man genomför nu ett utredningsarbete där man tittar på alla de platser där man har använt denna typ av medel och ska göra handlingsplaner för att åtgärda eventuella effekter av detta. Här används fristående konsulter.Överläggningen var härmed avslutad.